Herr talman! Per Svedberg har frågat mig hur jag tänker agera med tanke på jobben som försvinner i Hudiksvall. Raimo Pärssinen har frågat mig om jag och regeringen tänker tillsätta en samordnare för Hudiksvall enligt hans förslag. Jag väljer att besvara båda interpellationerna i ett sammanhang. Låt mig först understryka att jag känner starkt med alla dem som drabbas av besked om varsel, oavsett var i landet det sker. Regeringen bedömer att läget på arbetsmarknaden fortsatt är osäkert. Positivt är dock att den generella varselvåg som drabbade Sverige under förra hösten har avtagit. För att stärka entreprenörskap, innovation och tillväxt i hela landet har regeringen tagit - och tar löpande - en stor mängd initiativ för att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften. Den sänkta bolagsskatten som infördes vid årsskiftet och förslaget om ett investeraravdrag är bara två exempel på åtgärder som stärker de svenska företagens konkurrenskraft och gör Sverige mer attraktivt för inhemska och utländska investeringar. Även regeringens historiskt sett stora satsning på infrastruktur - 522 miljarder kronor fram till 2025 - skapar förutsättningar för ett mer effektivt och pålitligt transportsystem som tillgodoser viktiga transporter för näringslivet och behov av arbetspendling. I vårändringsbudgeten för 2013 fastslog regeringen flera åtgärder för att dämpa lågkonjunkturens effekter och stärka ekonomin och möjligheter till jobb. Statens satsning uppgår till ca 3 miljarder kronor under de kommande två åren, varav den större delen är i år. En del av satsningen utgörs av en förstärkning av Gävleborgs regionala tillväxtanslag. I höstens budget kommer regeringen att återkomma med fler förslag på hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas. Vad gäller regeringens syn på att tillsätta en samordnare för Hudiksvall kan jag konstatera att i samband med den finansiella krisen och konjunkturnedgången 2008 och 2009 gav regeringen i uppdrag bland annat åt både Länsstyrelsen och samverkansorganet i Gävleborgs län att samordna insatser med anledning av varsel om uppsägningar. Erfarenheterna av detta uppdrag har inneburit att arbetet med att samordna resurserna på lokal och regional nivå har inletts och pågår. Det är något jag välkomnar. Avslutningsvis vill jag bara tillägga att den bästa kunskapen om vad som behövs för att utveckla Hudiksvall finns i det egna länet. Därför ligger också huvudansvaret för de regionala tillväxtresurserna i respektive län, och regeringen tillför årligen resurser för att utveckla insatser inom till exempel näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Här kan även insatser för omställning och strukturomvandling i näringslivet vara viktiga delar.

Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Egentligen fick jag ett uppdrag av en av dem som inte bara blev varslade utan fick beskedet att Ericssons fabrik läggs ned: Kan inte du ställa en fråga om hur man tänker nu? Detta tänker jag försöka beskriva lite grann. Den här killen är något yngre än jag och har aldrig haft någon annan arbetsplats än den som han fortfarande har på Ericsson men som snart upphör. När han berättade om sin situation fick jag nästan panik. Det är en stark kille i övrigt. Jag har upplevt honom som en klippa. Men helt plötsligt är han så otroligt bräcklig. Han säger: Fattar du - 320 pers bort! Skiten försvinner! Ursäkta språket, herr talman. När vi diskuterat en stund säger han: Kan du inte fråga hur man tänker nu? Är det ingen som förstår vad som händer? Han kopplar också ihop detta med den förändring som sker på Cargotec i Hudiksvall - 120 pers till. Fast jag knappt har några betyg inser även jag att slaget är brutalt för Hudiksvalls kommun när så här många jobb försvinner, säger han. Så fortsätter vi vårt samtal. Det är inte bara så att det rör vår kommun, säger han. Jag har arbetskamrater som bor i grannkommuner, i Nordanstig och Ljusdal. Några kommer också från Söderhamn. Fattar du, Per? Förstår du vad det här är? Jag försöker förstå. Jag sitter där med sorg i blicken och funderar. Vilken ska frågeställningen till ministern vara? I dag läste jag på nätet att ytterligare ett företag kommer att läggas ned. Man har ställt in sina betalningar. Det är 20 jobb till. Enligt mitt förmenande är det jättebra att ministern tycker att det ska satsas lokalt i Gävleborg. Det är i Gävleborg man är bäst på att rusta i Gävleborg. Jag håller med till viss del. Men den extra satsningen till regionen och länet på 10 miljoner lär knappast räcka speciellt långt. Därför får man ställa följdfrågor på temat. Anser ministern att det finns någon substans i att infrastrukturen för Gävleborg behöver stärkas av det enkla skälet att det är en utsatt region? Finns det någon möjlighet till tankar hos regeringen om att bli lite mer expansiv i sin näringspolitik, att inte bara säga att det löses bäst på hemmaplan utan ha en plan från centralt håll för hur man ska kunna stimulera och entusiasmera för att nå utveckling? Jag avslutar mitt första inlägg med att citera en kvinnlig bekant som jobbar på Cargotec och vars make jobbar på Ericsson: Hur kunde det bli så här?

Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Detta handlar om en region som är ganska utsatt. Då pratar jag inte bara om Gävleborg som helhet utan kanske speciellt om Hälsingland. Ett företag som heter Cargotec flyttar i sin helhet till en special economic zone i Polen, ganska nära tyska gränsen. Man får skattelättnader i Polen för att kunna bygga upp en fabrik, och så ska man göra precis samma sak där som man gjorde i Hudiksvall. Detta är svårt att förstå för de IF-metallare i Hudiksvall som drabbas. Är det verkligen rätt och riktigt att man kan göra så? Det är bra om ministern känner starkt med alla dem som drabbas, som hon säger i sitt interpellationssvar. Men frågan är hur det visar sig. I interpellationsdebatten med utrikesministern i dag var denne väldigt klar och tydlig i sitt svar. Det kan jag tyvärr inte säga om näringsministern. Det är generella ord som används. Man ska stärka den lokala konkurrenskraften. Hur då, näringsministern? Hur gör man i Hudiksvall för att stärka den lokala konkurrenskraften? En historisk satsning på infrastruktur? Det har vi hört många gånger här i kammaren. Men det finns ingenting om Ostkustbanan, som Hudiksvall är så beroende av. Region Gävleborg har lämnat in så många ansökningar och gjort så många utredningar om behovet av person och varutransporter från och till Norrland. Här finns hela näringslivet efter kusten involverat. Men detta finns det ingenting om. Visst är det bra att Annie Lööf säger att det är en historisk satsning. Men på vilket sätt berör den satsningen Hudiksvall, speciellt i det här läget, när det är kärvt däruppe? Det gäller inte bara Hudiksvall, utan naturligtvis orterna runt omkring också. Det vore bra med konkreta besked. Jag vet att statssekreteraren var där i fredags och informerade om läget, och det var lämpligt. Jag hoppas att vi nu i denna interpellationsdebatt får något konkret besked som är positivt för Hudiksvallsregionen. Det kom 10 miljoner i våras, men då hade inte de här varslen riktigt kommit. Inom regionen jobbar man väldigt hårt med de här frågorna och säger att man är beredd att lägga till pengar, men det räcker inte, för det saknas till så mycket annat. Det är konkreta besked vi behöver, Annie Lööf. Det räcker inte att säga att regeringen stärker konkurrenskraften - frågan är hur. På vilket sätt får metallarbetarna eller andra som jobbar i Hudiksvall del av den här stärkta konkurrenskraften, rent konkret? Det är väldigt viktigt. Det går inte heller att säga: Nu har vi sänkt bolagsskatten, så vi har löst frågan. Det är inte heller konkret. Är det de små företagen som får ta del av den sänkta bolagsskatten? Det kanske är så att det är bankerna som tjänar mest på det? Vi har sett att det är så. Kan vi få det här att bli riktigt konkret i dag? Har statssekreterarna funderat ut någonting tillsammans med ansvariga ministrar? Kan man göra något med arbetsmarknadspolitiken, något med de verktyg som finns inom utbildningspolitiken, någonting som har med infrastruktur att göra eller någonting annat?
Herr talman! För det första vill jag tacka interpellanterna för två mycket känslosamma och personliga inlägg. Det är jättetufft att möta människor, i det här fallet vänner, som drabbats av besked om varsel och ibland också uppsägningar. Jag har rest runt och träffat många av dem som under de senaste två åren, då vi har haft en varselvåg i Sverige, i Hyltebruk, Säffle och Trollhättan har stått där och haft en stor klump i magen och känt oro över framtiden. Det är riktigt, riktigt tufft. Jag har stor respekt för de känslor som finns och de krav på konkreta besked som ställs i dessa lägen. I detta fall - om vi ska fokusera på Hudiksvall - tog vi emot besök därifrån i juni, då min statssekreterare Marita Ljung och arbetsmarknadsministerns statssekreterare Bettina Kashefi träffade personer för att lyssna in läget. De besökte sedan Hudiksvall i förra veckan tillsammans med en medarbetare från utbildningsministerns stab just för att få en så bred bild som möjligt. Vad jag har hört var besöket väldigt uppskattat av alla parter, och de hade fått en bra bild av läget. Det som särskilt påtalades av regionstyrelsens ordförande - som är socialdemokrat och heter Sven-Åke Thoresen - var just nyttan av den förstärkning av det regionala tillväxtanslaget på 10 miljoner som vi har gett till åtta utsatta län. Om inte detta har någon betydelse tror jag att andra län gärna hade tagit emot dessa pengar. Men jag är helt övertygad om att de kommer till nytta. Sven-Åke Thoresen säger i en intervju: "De tio extra miljonerna kommer vi att satsa på utveckling av innovationer och innovationssystem med Hudiksvall som epicentrum." Jag tycker att det är bra att regionen själv har bestämt att förlägga detta till en plats i Hälsingland som är utsatt och som behöver förstärkning. Det är detta jag menar med att huvudansvaret ligger i regionen; regionen känner bäst till var pengarna ska läggas och vad de ska användas till. I detta fall har regionen beslutat sig för att satsa på detta. Totalt sett får regionen ett basanslag på 89 miljoner varje år av regeringen. Vi har nu alltså gått fram med ytterligare en förstärkning med 10 miljoner över två år till åtta län i landet. För att vara konkret vad gäller infrastrukturen är Ostkustbanan viktig. I det förslag som Trafikverket har lämnat under sommaren och som nu är ute på remiss lyfter man till exempel fram Ostkustbanan med dess dubbelspår, men också Gävle hamn. Nu är detta alltså ute på remiss, och regeringen kommer att presentera vår åtgärdsplanering under våren. Trafikverket har lyft fram just detta, och jag vet även att infrastrukturministern med medarbetare har haft regionala dialoger med länspolitiker. Ni efterfrågar en expansiv näringspolitik nationellt. Det är såklart grundläggande. Utöver de insatser vi har gjort för regional tillväxt lägger vi i höstens budget, som presenteras nästa vecka, ytterligare satsningar på 2,3 miljarder just för näringslivet. Bland annat sänker vi egenavgifterna med en halv miljard. Det blir också en sänkning av arbetsgivaravgifterna för att se till att skapa fler jobb, inte minst för unga människor. Vi gör mycket vad gäller den expansiva näringspolitiken. Jag fick en fråga från Raimo Pärssinen på slutet: Hur ska vi stärka det lokala näringslivet? Jag tror att det är en kombination av vilka åtgärder vi vidtar nationellt, som vi förstärker med olika skattesänkningar och regelförenklingar, och vilka verktyg vi ger regionalt. Man har till exempel i Hudiksvall kunnat satsa på ett innovationscentrum och ett innovationskluster med nationella medel.

Herr talman! Nu kommer vi till det som Raimo Pärssinen var inne på - att konkretisera saker och ting. Vi vet att näringsministern är just näringsminister och inte infrastrukturminister eller skolminister. Men när ministerns statssekreterare var ute och hörde sig för antar jag att man blev varse alla dessa ben, som är någon typ av förutsättning för att området och regionen ska kunna växa. Då blir frågeställningen: Är det så att näringsministern i ett sådant här läge trycker på lite hos till exempel skolministern? Söktrycket på Gävle högskola är ganska högt. Platserna är relativt få. Det skulle kunna vara tvärtom med tanke på det läge vi har i länet. Ostkustbanan är en sådan detalj som vi har pratat om väldigt länge och som inte har rört sig någonting. Det är lite tråkigt. Och då är vi ju där. Jag förstår att näringsministern ger uttryck för att hon känner för och med dem som har drabbats. Jag tvivlar inte en sekund på det. Men det manar ju också till någon typ av handlingskraft. Det manar till aktivitet. Hur tänker man då stötta strukturomvandlingen i Hudiksvalls kommun, om vi ska vara jättekonkreta? Jag tror inte att alla de här tio miljonerna kommer att landa i Hudiksvall. En del av dem kommer att göra det, och det är bra. Men min övertygelse är att det behövs mycket mer. Lokalt gör Arbetsförmedlingen, kommunen och näringslivet ett jättejobb för att hitta olika instrument för att dämpa fallet så mycket som möjligt. Det är jättebra, men vi vet att inte heller kommunsektorn har så vansinnigt mycket pengar. Och Arbetsförmedlingen har sina begränsningar. Skulle näringsministern möjligen kunna tänka sig att den här regionen är - Annie Lööf sade det själv - extra utsatt? Jag skulle vilja påstå att den just nu är mer än extra utsatt. Det är i stort sett katastrof. Ompröva och diskutera lite mer! Kan vi få några andra ingångar som gör att vi dämpar fallet och framför allt oron inför framtiden? Hudiksvall är inte direkt en avfolkningskommun, men alla områden däromkring är det. Det är lite tragiskt, tycker jag som kommer därifrån. Om ministern kan konkretisera mer skulle vi bli jätteglada - framför allt de som har drabbats i Hudiksvall.

Herr talman! Vi ska komma ihåg att vi har en arbetslöshet i Gävleborg som ligger på 15 551 just nu. Prognosen visar att vi i januari kommer upp i 17 000. Vi har alltså en tillväxt av arbetslöshet. Vi har en tillväxt av fas 3. Detta är någonting vi ska lägga i bakgrunden - vi som möter dessa människor. IF-metallarna i Hudiksvall känner till detta och hur det blir när företagen flyttas ut i en ekonomisk zon i Polen. Annie Lööf säger: Vi sänker skatterna, och vi sänker kostnaderna. Men sänk då kostnaderna ned till motsvarande polsk nivå, om det är det som är tanken! Om man stärker det lokala näringslivet med att sänka kostnaden inbillar jag mig att man sänker över hela landet. Det är det som är tanken hos näringsministern. Hon har skaffat sig en profil där det ska vara låga löner, speciellt för ungdomar. Vi ska lösa problemen genom att sänka våra kostnader, menar hon. Var finns egentligen strategin för att gå framåt när det gäller utvecklingen i Sverige? Varför har regeringen dragit ned på antalet utbildningsplatser i högskolan? Det finns ett enormt söktryck. Vi har hög arbetslöshet, och vi har låg utbildningsnivå. I detta läge väljer regeringen att minska och hålla igen på antalet platser i högskolan. Jag har fått ett besked från den nämnde ordföranden i regionen: Det är 51 procent som inte kommer in på sina förstahandsplatser i högskolan. Vad man vill ha är en strategi där man säger: Låt oss plocka ihop kunskap och utbildning. Låt oss plocka ihop arbetsmarknadspolitiken. Låt oss plocka ihop detta med det goda arbete man gör i kommunen som handlar om innovationer och nya idéer. Det är därför jag hade förväntat mig någon typ av ram för detta, näringsministern, i stället för generella svar om att vi har bättre konkurrensklimat och så vidare. Vi har sett att vi har hög arbetslöshet i Sverige. Det kommenterar inte näringsministern. Hon lider med dem som förlorar jobbet. Ja, det är klart! Vi har jättehög arbetslöshet. I Gävleborg är den mycket högre än genomsnittet. Det är detta vi ska fundera på. Vad gör vi för att Hudiksvall ska känna att det finns en kraft inte bara regionalt och inte bara lokalt? Det finns krafter utanför detta som säger att de kan samordna och hjälpa till. När det gäller Trafikverket och det här med dubbelspår måste man fundera. Det har varit så många konferenser när det gäller Ostkustbanan där man känner sig förfördelad. Man tar inte upp det viktiga. Industrin utefter kusten säger att vi måste få bygga ut dubbelspår i Ostkustbanan. Då säger näringsministern: Ja, det finns med i Trafikverkets plan. I vilken mån? Hur mycket? Hur kopplar man ihop hela länken från Umeå och nedåt när det finns ett intensivt arbete med Ostkustbanan mellan Härnösand och Gävle? Det är jätteviktigt. Då duger det inte att säga att det finns med och att det är ute på remiss. Man behöver åtgärder som stärker kompetensnivån, konkurrenskraften och företagandet uppe i Hälsingland och hela Gävleborg. Det är det som det handlar om. Vi kan inte blunda för fakta. Arbetslösheten stiger. Den är jättehög i Gävleborg. Fas 3 stiger och ökar hela tiden. Är det utveckling, fru talman?
Fru talman! Det som började så känslosamt och personligt har nu slutat i de sanna socialdemokratiska konfliktpolitikerna, som har tittat fram. Låt mig först korrigera någonting av det som de två socialdemokratiska politikerna lyfte fram. Låga löner är ingenting som jag har företrätt. Sänkta löner är ingenting som jag har företrätt. Det som vi däremot har företrätt är att man ska sänka trösklarna för unga att få jobb, det som nu heter YA-jobb. Magdalena Andersson var under veckan väldigt tydlig med att påpeka att det är någonting som regeringen har stulit från Löfven. Det är Löfvenjobb. Yrkesintroduktionsjobb, där man förenar utbildning och jobb, är någonting som även Socialdemokraterna vill få äran av. Det är någonting som Centerpartiet har drivit under många år. Raimo Pärssinen menar att antalet utbildningsplatser har minskat kraftigt. Låt mig då läsa upp en faktamening: Jämfört med 2006 var antalet helårsstudenter ca 27 000 fler 2012. Sedan får jag frågan: Är det inte dags att konkretisera? Jo, men det var det jag gjorde i mitt första inlägg. Låt mig göra det igen, för jag tror att det är viktigt. Förutom de övergripande delarna om stärkt konkurrenskraft och lokal och regional utveckling i hela landet - det är viktigt - måste det till konkreta åtgärder. En del är en god och robust infrastruktur i hela landet. Där lägger regeringen medel, och jag är den första att markera att det är viktigt med infrastruktur i hela landet. Ostkustbanan finns med i Trafikverkets förslag. Vill man veta siffror på det och vill man veta exakta stråk finns det att läsa i Trafikverkets förslag som man kan ta del av. Det är nu ute på remiss, helt i sin ordning, för att sedan landa på regeringens bord inför vår åtgärdsplanering som vi ska fatta beslut om under våren som kommer. Nummer två, konkret, gäller: Hur stärker vi den regionala tillväxten med nationella pengar? Jo, det finns åtta län som har fått 10 miljoner extra för att förstärka sina anslag. För vissa län, Kronoberg till exempel, som får väldigt mycket mindre än vad Gävleborg får varje år, var det en kraftig förstärkning. Kronoberg har, precis som Gävleborg, det riktigt tufft vad gäller varsel och arbetslöshet. Därför tyckte vi att det var viktigt att de också får medel. Det är någonting som regionen där ni själva bor har tyckt varit viktigt och att man satsar just de pengarna på Hudiksvall som är utsatt. Nummer tre handlar om utbildning - det vill ni ha konkret. I vårens budgetproposition från regeringen förstärker vi antalet platser inom yrkesvux, praktik och arbetsmarknadsutbildning och för ingenjörer och sjuksköterskor. För Gävle högskola innebär det att man får ytterligare - nu får ni lyssna - 2,8 miljoner kronor. Det kan jag säga för att vara konkret när det gäller vad som satsas i Gävleborgs region. Förutom det aviserade regeringen i våras att Inlandsinnovations område för investeringar utökas så att också Hudiksvall ingår i Inlandsinnovations investeringsområde. Det är ytterligare en konkret sak. Det sista handlar om vad Arbetsförmedlingen, som numera är en nationell myndighet, får göra. Arbetsförmedlingen får flytta medel från regioner som har det gott arbetslöshetsstatistikmässigt till regioner som behöver det mest. Det finns inga hinder för detta, och jag förutsätter att man använder medel i de kommuner och regioner som behöver det bäst. Dessutom förstärker vi i höstens budget kommunsektorn, bland annat genom de pengar som är aviserade sedan någon vecka tillbaka vad gäller gymnasiereformen. Däremot är jag rädd om Socialdemokraternas politik skulle få genomslag. Det är 30 miljarder i ökade kostnader för det svenska näringslivet. Det gäller stora företag som Ericsson och medelstora företag som också finns i Hudiksvall. Lastbilsskatt och annat skulle inte förbättra möjligheten i Gävleborg och för de anställda.

Fru talman! Jag försökte vara stillsam, hövlig och faktiskt tämligen ödmjuk, Annie Lööf. Du skickar liksom ut en anklagelse i salen om att nu kommer den sanna socialdemokratin fram. Hallå, nu får ni sansa er lite. Tricket som det här handlar om beskrev jag hela tiden. Jag har inte på något sätt attackerat. Jag krävde konkretisering. Det handlade inte på något sätt om att attackera. Och så tar Annie Lööf, näringsministern, till storsläggan, som jag vet inte vad. Nej, så gör man inte. Med ärligt och uppriktigt uppsåt är jag jädrans orolig - ursäkta språket - för mina kompisar som har blivit utan jobb. De har inte bara blivit varslade. De har blivit utan jobb. De vet inte vad de ska landa i. De skickar med mig att jag ska fråga, för de vet inte. Det är det jag har gjort. Och så kräver jag att du ska konkretisera. Nu gjorde du det, fast med ett tonläge som gör att jag undrar: Wow, vad hände nu? Tycker ministern att jag var så otroligt provocerande att du måste skruva upp det så enormt? I sådana fall vet jag inte. Då blandar du nog ihop våra sätt att debattera. Återigen tackar jag för svaret. Jag tackar för de konkretiseringar som du gjorde. Jag är inte helt säker på att mina kompisar hängde med och tror att de kommer att betyda något.
Fru talman! Då kom näringsministern i gång ordentligt här. Vi vet skiljelinjen mellan oss socialdemokrater och Centerpartiet och övriga borgerliga i regeringen. Ni har er skattesänkarlinje. Sedan 2006 har ni sagt: Bara vi får sänka de här skatterna blir det fart på Sverige. Vad har vi då sett? Jo, vi har sett arbetslösheten öka. Vad säger forskningen? Vad säger IFAU? Vad säger Finanspolitiska rådet om detta? Jo, kritiken är att ni gör det på fel sätt. Ni gör det på precis fel sätt. Och nu ska Annie Lööf fortsätta på samma linje. Nu ska man införa ekonomiska frizoner också och göra försök med det. Inte ens Anders Borg tror på de idéerna. Hela tiden handlar det om detta: Nu sänker vi, nu sänker vi, nu sänker vi. Samtidigt ser vi en skola som går baklänges i Sverige. Samtidigt ser vi arbetslösheten och långtidsarbetslösheten öka. Vi ser många som blir inlåsta i fas 3. Det är människor som puttas undan. Här försöker vi föra ett resonemang om vad vi kan göra för att inte de människor som är varslade i Hudiksvall ska hamna i detta. Då finns det en region som vill göra en massa saker. Det finns en regionstyrelse som ser att det här krävs. Tänk om vi nu kunde få ett löfte av Annie Lööf om att man verkligen ska investera i Ostkustbanan. Tänk om vi kunde få det. Det vore helt underbart. Men hon vill väl inte föregripa någonting. Hon vill väl inte lämna Norrland i sticket heller, som den centerledare hon är. När det gäller högskolans platser har söktrycket aldrig varit högre än nu. Om vi räknar dem som söker och de platser som finns kommer vi fram till andra tal. Men, Annie Lööf, låt oss vara överens om att vi nu måste satsa på Hudiksvall och regionen, och vi måste se till att vi kan göra det från statens sida tillsammans med regionen. Men generella lösningar med att sänka skatterna tror jag inte på.
Fru talman! Jag vill inledningsvis tacka Per Svedberg för en väldigt bra interpellationsdebatt med ett gott tonläge. Mitt tonläge var inte riktat till dig utan mot Raimo Pärssinen som drog i gång en klassisk retorik mellan Alliansen och Socialdemokraterna. Jag skulle vilja skicka ett budskap till alla dem som lyssnar nu och som berörs av varsel, oavsett om det är i Hudiksvall eller på många andra orter runt om i landet. Det är att vi ser och att vi gör. Det är en kombination av det vi gör nationellt genom att förstärka utbildningssystemet, arbetsmarknadspolitiken, infrastrukturen och näringslivsklimatet och det som görs lokalt och regionalt, som också spelar roll. På många håll i landet upplever jag att jag har en väldigt bra dialog, oavsett partifärg, med dem som styr i regioner och i kommuner. Det är helt avgörande för att kunna docka i nationella insatser. Det är duktiga lokala och regionala politiker som gör ett viktigt arbete tillsammans med företagsledning och fack varje dag. Det är inte genom konfrontation vi tar Sverige framåt, utan det är genom att lägga fram bra och skarpa förslag som gör att företag kan stanna kvar i Sverige, att människor som arbetar kan känna sig trygga och att vi har ett utbildningssystem som utbildar för det framtida kompetensförsörjningsbehovet. Det är efter de utgångspunkterna som jag som näringsminister arbetar varje dag och som den här regeringen arbetar för. Trygga och stabila villkor behövs i en tuff global konkurrens som stora bolag som Ericsson möter, men som också små egenföretagare möter i Gävleborgs län. Det krävs att vi har en näringspolitik och en regionalpolitik som möter båda dessas behov.